Herr talman! Reservanterna har här tagit upp ytterligare ett förslag som har lagts fram av 1962 års ungdomsutredning. Det gäller här bidrag till fritidsgrupperna. Fritidsgruppverksamheten är, liksom annan ungdomsverksamhet kan sägas vara, av ett stort värde — därom råder stor enighet. Ungdomsutredningen har föreslagit en sänkning av den nedre åldersgränsen för deltagande i statsbidragsberättigad fritidsgrupp från 12 till 10 år. Man har motiverat detta med att det finns så många ungdomar i denna ålder — man uppskattar antalet till betydligt över 100 000 — som deltager i olika former av fritidsverksamhet men som alltså för närvarande inte kommer i åtnjutande av de bidrag som lämnas till fritidsgrupperna. Utredningen har ansett det motiverat med en sänkning av åldersgränsen för att även den verksamhet, som sker bland dessa åldersgrupper, skulle kunna stödjas. Vi anser att detta förslag bör bifallas. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till de med 1 och 2 betecknade reservationerna.

Herr talman! Herr Johan Olsson motiverade sina reservationer. Jag vill peka på att utskottet hänvisar till vad man har skrivit under punkten 19, där riksdagen redan har fattat sitt beslut. I övrigt noterar jag att anslaget har räknats upp med en miljon kronor till ungdomens fritidsverksamhet. Att utskottet sedan refererar till den utredning som pågår inom departementet sammanhänger med att man där inte bara har att ta ställning till en sänkning av ungdomsgränsen till tio år utan att det också finns andra alternativ som syftar till en sänkning ända ned till sju år. Det är skäl att vänta med beslut om denna åldersgräns tills utredningen inom departementet blir klar. Statsrådet Palme deklarerade också helt nyss att det kommer ett större paket redan nästa år. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vid denna punkt behandlas frågan om anvisandet av reservationsanslag för viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor. Kungl. Maj:t har föreslagit att ett belopp på 600 000 kronor skall ställas till statens ungdomsråds förfogande. Det finns ju i vårt land en mängd olika organisationer som har ungdomsfrågor på sitt program och av denna anledning uppbär statsanslag. Dessa organisationer är sedan lång tid tillbaka samlade i en egen organisation, Sveriges ungdomsorganisationers landsråd. Denna organisation handlade tidigare i stort sett de frågor av gemensam karaktär, som nu överförts till statens ungdomsråd. Statens ungdomsråd uppfattas av statsmakterna som talesman för den samlade ungdomsrörelsen i vårt land, då rådet bl.a. utgör remissorgan i ungdomsfrågor. Varje ungdomsorganisation bedriver emellertid självständigt både kampanjer och upplysningsverksamhet, och det är väl därför ganska orimligt att via ett statsdirigerat organ sammanföra denna verksamhet på det sätt som nu sker, Av betänkandet »Statens stöd till ungdomsverksamhet» framgår även att utredningen varit kritisk mot den nuvarande ordningen. Man säger där bl.a.: »Vad beträffar statens ungdomsråd är dess ställning som statligt organ på ungdomsarbetets område något oklar. De anslutna ungdomsorganisationerna betraktar rådet som sitt arbetsredskap, och rådet är beroende av deras samtycke vid utformningen av verksamheten. Samtidigt har rådet att effektuera ”beställningar” från riksdagen och Kungl. Maj:t. Denna mellanställning innebär risker för motsättningar vid avgöranden som gäller arbetsprogrammet. Situationen kompliceras av att medlemmarna — ett 50-tal — representerar organisationer som sinsemellan är mycket olika.» Man säger vidare i utredningen att uppgiften för rådet uppges vara att fungera som ett serviceoch samordningsorgan med syfte att stimulera organisationernas verksamhet. Men även efter försök att precisera mål och inriktning kvarstår enligt utredningen tvekan om ramen för rådets handlande. Detta gäller inte bara förhållandet till medlemsorganisationerna och deras intressen utan också gentemot skolöverstyrelsen. Herr talman! Ungdomsorganisationerna hade långt före tillkomsten av statens ungdomsråd en egen intresseorganisation, Sveriges ungdomsorgani sationers landsråd. Denna organisation borde enligt vår uppfattning mycket väl kunna klara de uppgifter som nu lagts på statens ungdomsråd, och därigenom skulle även det statliga anslaget kunna avsevärt nedbringas. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid punkten 22 fogade reservationen.

Herr talman! Med hänsyn till vad som tidigare har anförts under olika punkter, där vi har behandlat ungdomsverksamheten, finns det väl nu anledning att fatta sig ganska kort när det gäller den reservation som herr Ottosson här har svarat för.

Jag ber, herr talman, att med dessa få ord få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Denna punkt, nr 26, har rubriken »Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder», Härunder behandlas bl.a. fyrpartimotioner, väckta i båda kamrarna, om en höjning av anslaget till tidningen Samefolket från nuvarande 50 000 till 100 000 kronor. Motionerna har nr 246 i denna kammare och 315 i medkammaren, där herr Svanberg i Kalix står som första man. Som motionär i den här kammaren och med hänsyn till att jag tidigare har ägnat dessa frågor uppmärksamhet vill jag säga några ord om dessa frågor, som är så viktiga för samerna och för oss alla som önskar och behöver information om samernas aktuella angelägenheter. Skall man emellertid döma av utskottets utlåtande, har frågan om ett höjt anslag till tidningen Samefolket föga betydelse. På två rader konstaterar utskottet att det inte anser sig böra förorda avvikelser från Kungl. Maj:ts förslag i förevarande del, varför det avstyrker motionsyrkandet. Kortare kan inte ett avstyrkande göras. Ingen motivering anförs i sakfrågan. För utskottet är frågan tydligen inte av den dignitet och den dimension att det behövs. Ändå gäller det en livsfråga och en kulturfråga för en folkgrupp som tillhör ursprungsbefolkningen i vårt land. I andra sammanhang har påpekats angelägenheten av att förslag och beslut motiveras. Här gömmer sig utskottet bakom Kungl. Maj:ts förslag och säger att ändringar inte bör göras i regeringens äskande på den här punkten. Vilka är då skälen för motionerna? De är flera. Tidningen Samefolket är en av de få kulturtidskrifter vi har i vårt land i dag och samtidigt en av de äldsta. Tidningen startade 1919 som Samefolkets egen tidning, och sedan 1961 utkommer tidskriften under namnet Samefolket. Under hela denna tid bar stöd utgått till utgivandet. Från budgetåret 1965/66 är bidraget 530 000 kronor, vilket belopp utgår över riksstaten, detta efter gemensam omröstning här i riksdagen. Jag sade inledningsvis att tidskriften har betydelse för samernas vidkommande liksom för oss övriga som vill bli informerade. Den tar upp yrkesoch näringsfrågor av stor vikt. Jag vill peka på att i dessa dagar har 1964 års rennäringssakkunniga avgivit sitt betänkande, vars förslag ur flera synpunkter innebär stora förändringar för renskötseln. Skall de intentioner som ligger till grund för utredningens förslag kunna förverkligas, gäller det att tillgodose ett informationsbehov av mycket stora mått för samerna och bland samerna. Vidare förmedlar tidningen Samefolket renforskningens resultat, och detta bedöms vara en av tidskriftens viktigare uppgifter. I olika sammanhang har man under det här året diskuterat glesbygdsproblemen mer än vanligt. Glesbygdsproblematiken är livsavgörande för det samiska folket därigenom att det bedriver renskötsel som ju har sin grund i den nordiska fjällvärlden, Det är skandinaviska fjällkedjans ursprungsbefolkning som det rör sig om här, Vi brukar ibland tala om nordisk samverkan. Här finns en nordisk samhörighet, en praktisk nordism som man knappast möter på något annat håll. Och det rör sig om en liten folkgrupp — man beräknar att det i dag finns 30 000 å 35 000 samer. Från dessa utgångspunkter och att det är en liten folkgrupp är självklart viktigt att man slår vakt om deras tidning. Vi förstår också att glesbygdsproblematiken berör samerna på många and ra sätt. Grundskolan, vuxenutbildningen, yrkesvalet och det samiska kulturlivets utveckling över huvud taget sammanhänger ju med hur glesbygdernas framtid formas. Sedan 1960 har tidskriften ändrat format och utförande både vad sidantal och de behandlade ämnena beträffar. Tidskriften har därmed ur samernas synpunkt fått mycket stor betydelse och har, vill jag säga, tillvunnit sig ett ökat intresse även utanför samernas led. Det sker i dag och kommer att ske stora förändringar för den samiska folkgruppen. Här i kammaren har vi ibland diskuterat om vår generation blir den som på allvar måste ställa sig frågan: Skall den samiska kulturfonmen få möjligheter att leva vidare? När den framtida samepolitiken skall utformas bör samerna få tillfälle att själva diskutera och analysera sin situation och även informera allmänheten om sina problem. Därvidlag fyller tidningen Samefolket en utomordentligt stor uppgift. Jag hade tillfälle att vara med på årets landsmöte, som hölls i Arjeplog under februari månad. Liksom i fjol tog landsmötet upp en diskussion om förutsättningarna för tidningens utgivning. I år liksom i fjol underströks angelägenheten av att man kunde fortsätta att utge sin tidning i den form och på det sätt som man nu gör, Landsmötet såg mycket allvarligt på möjligheten att klara utgivningen med hänsyn till den besvärliga ekonomiska situationen just nu. Tidskriftens ekonomi är sådan att en ekonomisk förstärkning på något sätt måste till. Här kan vi från riksdagens sida medverka genom att i dag höja anslaget till tidningen Samefolket från 50 000 till 100 000 kronor. Jag är, herr talman, ute i ett för den samiska folkgruppen synnerligen angeläget ärende när jag med det anförda hemställer om bifall till den här fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill erinra om att tidningen Samefolket har utgivits sedan år 1919, alltså i snart 50 år. Från budgetåret 1964/65 har tidningen haft anslag av staten med 50 000 kronor per år. Nu begär man efter tre år att anslaget skall höjas till dubbla beloppet, dvs. 100 000 kronor. Jag har här en förteckning över bidrag som lämnas till 21 olika tidskrifter. Av dessa är det endast en som har ett något högre statsbidrag än det som för närvarande utgår till tidningen Samefolket. Två andra tidskrifter har bidrag med 35 000 kronor per år, men huvudparten av tidskrifterna har anslag som varierar från 10 000 och ned till 2 000 kronor. Mot denna bakgrund framstår anslaget till tidningen Samefolket i varje fall såsom mycket hyggligt; den ligger som nummer två i storleksordning när det gäller anslag från staten. Med den anförda motiveringen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Björkman har vid denna punkt avgivit en blank reservation som jag helt kort skall motivera. Det gäller en motionsvis framförd hemställan om 45 000 kronor till esternas representation för bestridande av kostnaderna för Estniska folkhögskolans sommarkurser, vinterkurser, föredragsaftnar och diskussionskvällar. Utskottet vill inte biträda motionsyrkandet med motivering att Estniska folkhögskolan bör anknytas till en statsbidragsberättigad folkhögskola som då får ta ansvar för kursprogram och lärarlöner. Ehuru utskottets linje inte utan vidare kan avvisas ställer jag mig tveksam till en dylik anknytning, eftersom det här ändå gäller studium av den estniska kulturen, och anknytningen till den estniska representationen är den både bästa och naturligaste anknytningen för denna skola och dess kurser. Även den judiska folkminoriteten i Sverige, uppgående till cirka 14000 personer, förtjänar enligt min mening det stöd och den uppmuntran för sitt kulturella arbete som förordas i motionerna. Det är ju allmänt omvittnat vilka förnämliga insatser och vilken roll denna befolkningsgrupp allmänt spelar på olika områden, såsom i detta fall på kulturlivets område, och inte minst i vårt land. När man som i Stockholms Judiska Center arbetar för att bibehålla och utveckla sin kulturella egenart vågar man tro på impulser därifrån även utåt. Jag tycker att vi har anledning även från riksdagens sida att lämna detta rimliga bidrag av 45 000 kronor till täckande av kostnaderna för Stockholms Judiska Centers verksamhet. Med hänsyn till att motionären nöjt sig med en blank reservation avstår jag från att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Låt mig inledningsvis erinra om att stödet till de handikappade vidgats att omfatta allt fler områden. Samtidigt har samhällets ekonomiska insatser ökat. Kommuner och landsting gör betydande insatser inom handikappvården. De statliga stödåtgärder som direkt tar sikte på handikappade, kan för budgetåret 1968/69 beräknas omfatta sammanlagt 1660 miljoner kronor. Det innebär, jämfört med innevarande budgetår, en ökning med cirka 350 miljoner kronor.

För budgetåret 1968 67 ett belopp av 10000 kronor, vilket för budgetåret 1968 67 och beräknas 160 000 kronor för budgetåret 1968/69. För De blindas förenings allmänna biblioteksverksamhet anvisades 690 000 kronor för budgetåret 1966 69. För studielitteratur för blinda universitetsstuderande anvisades ingenting budgetåret 1966 69 ett belopp av 200 000 kronor. Under punkten »Övrigt» anvisades 62 000 kronor för 1966 69. Sammanlagt innebär den summa för ifrågavarande ändamål, som slutar på 1975 000 kronor, en uppräkning med 400 000 kronor eller med i runt tal 20 procent.

Det har alltså skett en gradvis och kan jag väl säga ganska kraftig ökning av detta anslag.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

Herr talman! På Nordiska rådets rekommendation träffades i oktober 1966 en Överenskommelse mellan regering arna i de nordiska länderna om att bilda en nordisk kulturfond på 3 miljoner danska kronor. Det beloppet bedömdes vara lämpligt för att möjliggöra fondens primära syfte. Förra året devalverades som bekant den danska kronan med 7,9 procent. Det innebar att fonden gick ned i värde, något som man givetvis inte hade räknat med 1966. Fondens värde har gått ned bl.a. genom att man från svenskt håll efter devalveringen minskat bidraget. Man föreslår i år ett anslag på 772 000 kronor för ändamålet. I två motioner har begärts att kulturfonden skall kompenseras för den värdeminskning som uppstått genom devalveringen och att 833 000 kronor skall anvisas till fonden. Utskottet har avslagit båda motionerna under hänvisning till Nordiska rådets behandling av ärendet i år. Rådet rekommenderade då en ökning av fonden. Det var kulturutskottet som behandlade frågan. Utskottet anförde att det var angeläget att fondkapitalets faktiska värde, som till följd av den danska kronans devalvering hade reducerats, snarast bringades upp till det värde det hade före devalveringen. Vid kulturutskottets ställningstagande var den danske, finske och norske ecklesiastikministern närvarande. Den svenske utbildningsministern var inte med. Nu åberopar statsutskottet denna rekommendation för sitt avstyrkande av motionerna och säger att utskottet »inte är berett att nu förorda en högre medelsanvisning än vad Kungl. Maj:t har föreslagit, då detta skulle innebära ett föregripande av ställningstagandena till Nordiska rådets nyssnämnda rekommendation om ändring i den gällande överenskommelsen. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t — om så visar sig erforderligt — gör framställning om anvisande på tilläggsstat av ytterligare bidragsmedel.» Jag måste tillstå att jag inte riktigt förstår vad utskottet åsyftar. Rekommenderar utskottet, att man i år skall höja beloppet? Eller vill utskottet överlämna åt utbildningsministern att fatta beslutet? Då stöder man alltså inte Nordiska rådets rekommendation, där det uttryckligen sägs att det är angeläget att de nordiska länderna justerar överenskommelsens regler om fondbeloppet och tillser att fondkapitalets värde bringas till sin ursprungliga nivå. Jag skulle, herr talman, vilja be om en förklaring på den punkten. Jag gör det särskilt med tanke på att fondstyrelsen i maj skall ha ett sammanträde.

Herr talman! Bakom den rekommendation som Nordiska rådet antog stod även svenska representanter. Där fanns fröken Ranmark, herr Thapper och herr Folke Björkman. Ledamöter från svenska riksdagen står alltså bakom rekommendationen. Men utskottet, som representerar riksdagen här hemma, måste väl hysa en mening. Har utskottet samma mening som de som medverkat till rekommendationen: att det är angeläget att ett beslut fattas? Utskottet avslår motionen. Jag efterlyser därför utskottets mening. Vill inte utskottet rekommendera utbildningsministern att lämna ett anslag i år? Anser utskottet att det är tillfredsställande att i år stanna för ett lägre belopp?

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 46 har behandlats motionerna I: 7 och II: 13, i vilka begärs en utredning rörande försäljning till allmänheten av aktier i statliga företag. Förslag med samma innebörd har varit uppe till behandling vid tidigare riksdagar men har av utskottsmajoriteten avstyrkts med motiveringen, att några skäl för ett ändrat ståndpunktstagande inte föreligger. På senare tid har man dock tydligt kunnat märka det ökade intresse som finns för sparande i form av aktieköp. Aktiesparklubbar bildas i allt större antal, och i mycket stor utsträckning utgöres dessa klubbar av företagsanställda inom alla kategorier, vilka har funnit denna form för sparande vara intressant. Detta innebär ju inte bara en form för frivilligt sparande utan innebär även ett vidgat intresse för företagens ekonomiska ställning och för hur dessa företag sköter sig i olika avseenden. Vi har ju under den senaste tiden kunnat notera ett utvidgat intresse för aktieköp. Bl.a. har ju ungdomar inom regeringspartiet köpt aktier i ett antal storföretag, och jag förmodar att dessa köp har motiverats av ett intresse för hur dessa företag utvecklas och fyller sin samhällsuppgift. Jag tror att det finns människor som även har intresse av att genom aktieköp få en inblick i de statliga företagens skötsel och utveckling. Av denna anledning borde de statliga företagen lika väl som de enskilda kunna ställa en del av sin aktiepost till förfogande för försäljning till allmänheten. Statsrådet Wickman har tillkallat en delegation för utredning om frågor rörande de statliga företagen, och i direktiven nämner han bl.a, att inom delegationens centrala uppgift, som består i att föreslå riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen av de statliga företagen, ingår också uppdraget att finna formerna för finansiering i sådana fall där företagens egna medel eller upplåningskapacitet är otillräckliga. Målsättningen bör därvid vara att anvisningen av medel till företagens utveckling sker i former som inte försvagar deras konkurrensförmåga i förhållande till andra företag. Inom det fria näringslivet åstadkommes ju kapitaltillskott bl.a. genom nyemissioner och ökning av aktiekapitalet genom försäljning av aktier, och en sådan finansieringsmetod har väl i alla tider ansetts hederlig.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

Herr talman! Sambhällsplanering på hög nivå skall nu startas genom ett nordiskt institut för samhällsplanering. Inför de snabba förändringarna i tiden blir behovet av en effektiv och långsiktig samhällsplanering alltmer trängande för att passa och tillgodose människors behov och önskemål med sikte på framtiden, Institutet hälsas därför naturligtvis med glädje i sak och som ett bevis för ett alltmer utvidgat nordiskt samarbete. Förslagen i proposition nr 20 innebär emellertid enligt reservanternas mening en olycklig överbetoning av de tekniska aspekterna beträffande inriktningen av institutets verksamhet. Ofta ger utvecklingen anledning till tvivel på om det bästa för människor så ensidigt finns att hämta från teknikernas bricka. Debatten i olika frågor ger inte sällan intryck av en slagsida åt den uppfattningen. Ingen människa kan naturligtvis bestrida teknikens avgörande betydelse för våra livsbetingelser och nödvändigheten av att den explosiva utvecklingen på teknikens område följs och företräds i institutet av bästa tänkbara krafter. Vid utformandet av framtidens samhälle bör emellertid enligt reservanternas mening tillräckligt utrymme också ges för bevakning och inflytande från samhällsvetenskapligt håll. Reservanterna anser det så mycket angelägnare som institutet naturligtvis får en mycket stor betydelse för grundutbildningen av kommande samhällsplanerare. Reservanterna är väl införstådda med att förslaget om startandet av institutet har föregåtts av många och kanske svåra överläggningar, baserade på ett förslag som år 1966 lades fram av den nordiska kommitté som anförtroddes ärendets utformning. Vi förstår också att ett avvikande önskemål nu kan vara käns ligt då institutet också skall förläggas till vårt land. Reservationen har mot denna bakgrund fått en försiktig formulering. Vad vi vill är att Kungl. Maj:t skall få ett bemyndigande att vid det slutliga ställningstagandet till inrättandet av de olika professorstjänsterna och deras fördelning ta hänsyn till de synpunkter som vi har gett uttryck åt i reservationen. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill i detta ärende göra några reflexioner i anledning av motionerna I: 753 och II: 960, där frågan om det nordiska institutets anknytning till konsthögskolans arkitekturskola har tagits upp. I de remissyttranden som avgivits om detta förslag har viktiga remissinstanser ifrågasatt lämpligheten av denna anknytning. Jag behöver bara erinra om att statskontoret, statens råd för byggnadsforskning, lantmäteristyrelsen, vägverket, Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet har ifrågasatt det lämpliga i denna anknytning. Det framgår av propositionen att Svenska kommunförbundet varnar för att anknytning till arkitekturskolan kan medföra risk för överbetoning av vissa ämnesområden. Förbundet finner det överraskande att kommittén inte ens har diskuterat andra alternativ. I motionen har ifrågasatts en anknytning till tekniska högskolan. Utskottet har emellertid inte kunnat dela denna mening. Jag avser inte heller att yrka bifall till motionen, men jag vill gärna instämma i vad fru Wallentheim sagt beträffande reservationen, och jag vill understryka hur viktig samhällsplaneringsfrågan ändå är. Det är angeläget att vi får forskningen på detta område utbyggd. Om jag inte är fel underrättad har vi för närvarande endast en professur i samhällsplanering, nämligen i Umeå. Det finns all anledning att understryka vad som sägs i propositionen om betydelsen av trafikoch kommunikationsteknik i det moderna samhället. Men jag tror i likhet med fru Wallentheim att samhällsplaneringen i stort är ännu viktigare, inte minst genom de möjligheter som kommer att ges vårt land genom detta institut. I utskottet har sagts att den nordiska överenskommelsen inte har gjort det möjligt att anlägga andra synpunkter på institutets inriktning än de som är redovisade i propositionen.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

Herr talman! I fråga om angelägenheten av att inrätta detta nordiska institut råder väl inga delade meningar. Men i flerpartimotioner, väckta i båda kamrarna, har avvägningen mellan institutets olika forskningsoch utbildningsinriktningar tagits upp till diskussion. Vi motionärer har klart för oss att propositionen är resultatet av långvarigt arbete på nordisk basis, under vilket man har kommit fram till den avvägning, som redovisas i propositionen. Emellertid sägs i propositionen — det understryks också i utskottsutlåtandet — att man på intet håll har velat göra något formellt avtal i denna fråga förrän man hört riksdagens mening. Det är mot den bakgrunden som dessa motioner väckts, och jag föreställer mig att det också är mot den bakgrunden som reservanterna har givit uttryck för sin mening. Jag delar helt de båda föregående talarnas uppfattning att reservationen ändå är skriven som en hälsning till dem som i sista hand har att besluta, att de ville ha vänligheten att tänka på detta en gång till och pröva om inte denna avvägning vore rimligare.

Det behöver inte innebära någon nedvärdering av de trafikoch kommunikationstekniska problemen om man påminner om att hela debatten kring samhällsplaneringen under senare tid i mycket högre grad än tidigare har kommit att kretsa kring miljöproblemen i vidaste mening.

Här måste t.ex. ökad hänsyn tas till tätortsmänniskornas krav på att det reserveras områden för fritidsoch rekreationsändamål osv. Vi tycker att det vore skäl att redan i detta sammanhang ge ökad tyngd åt den inriktningen genom att låta de frågorna få en professur och i stället låta kommunikationstekniken tillgodoses med speciallärartjänster — eventuellt ett lektorat. Herr talman! Med hänvisning till denna motivering, vilken ytterligare utvecklades i motionen, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Först vill jag instämma i vad de tre föregående talarna har anfört. Jag skall bara göra ytterligare några korta reflexioner. I anslutning till propositionen har det väckts tre mycket tunga motioner, och jag tror att man kan säga att de mötte stor förståelse i utskottet. Jag skulle nästan våga sträcka mig så långt att jag säger, att om vi hade haft möjlighet att handlägga ärendet på egen hand, så torde motionerna ha blivit helt bifallna. Måhända hade det i en sådan situation inte ens behövt komma några motioner, därför att då hade propositionen kanske sett annorlunda ut och tillgodosett dessa synpunkter. Då kan man ta upp den fråga som herr Fälldin berörde och som egentligen är den viktiga. Propositionen är framlagd för riksdagen för att riksdagen skall uttrycka sin mening. Är avsikten då att riksdagen med anledning av att det finns ett förhandsavtal mellan de nordiska länderna skall vara förhindrad att över huvud taget uttrycka en uppfattning? Det kan inte vara riktigt och rimligt.

Jag tycker, herr talman, att det inte kan förhindra eller försämra det nordiska samarbetet i något avseende om riksdagen på detta sätt uttrycker sin mening. Personligen beklagar jag att reservationen inte också innefattade den väsentliga fråga som herr Högström tog upp, nämligen anknytning till tekniska högskolan. Jag tror att den placering av institutet som nu föreslagits är felaktig, men även den ingår i de diskussioner som har förevarit med de övriga nordiska länderna. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under tidigare överläggningar här i kammaren i dag har det två gånger riktats anmärkningar mot vederbörande utskott för att man inte tagit tillräcklig hänsyn till vad Nordiska rådet har rekommenderat och till de uppfattningar Nordiska rådet har haft. I detta fall kommer det plötsligt anmärkningar mot ett utskott för att vi tydligen har tagit för stor hänsyn till vad Nordiska rådet och även de nordiska regeringarna tillsammans har överenskommit. Herr Wallmark har naturligtvis alldeles rätt då han sade att det hade varit mycket enkelt att handlägga detta ärende, om vi ensamma skulle ha bestämt innehållet. Men det har inte varit på det sättet. Det har, som det har sagts, varit många och långa överläggningar mellan experter och representanter för de nordiska länderna. Man har till slut kommit med ett förslag, och på grundval därav har det skrivits en proposition som, innan den har lagts fram för Sveriges riksdag, underställts de övriga nordiska ländernas regeringar. Det måste då vara ytterst svårt för oss att vidta några stora ändringar. Visserligen har herr Högström rätt då han säger att en hel rad svenska remissinstanser kommit med tungt vägande invändningar, men vi vet ju inte vad de norska, danska och finska remissinstanserna skulle ha sagt, om de fått detta äreude på remiss. Behoven på detta område är nämligen inte exakt desamma i Sverige som i våra nordiska grannländer. Det är självklart att man från svensk sida har fått ta hänsyn till de synpunkter som anförts från olika håll, och så har man fått kompromissa sig fram till detta resultat. Det är enligt vår uppfattning ett avtal som vi knappast kan rucka på. Det är klart att man kan säga som reservanterna att man skrivit mycket försiktigt och bara vill ge Kungl. Maj:t ett bemyndigande att ta sig en ny fundera re. Det måste emellertid i själva verket innebära ett uppskov med starten av institutet. I själva verket är det väl ingen som vill ett längre uppskov. Det är väl inte heller meningen att institutet skall stanna vid det lilla format som här föreslås. Detta är en början. Institutet skall växa ut, och när det växer ut finns det möjlighet att tillgodose även sådana synpunkter som anförts i motionerna och som reservanterna anslutit sig till.

Jag tycker nog, herr talman, att alla skäl talar för att vi i detta fall bör ta förslaget oförändrat. Jag ber således att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kan bara ansluta mig till vad herr Axel Johannes Andersson här har sagt. Jag vill bara rent principiellt säga att vi en gång per år är synnerligen nordiska, när en del av oss träffas i Nordiska rådet och gör en lång rad beställningar som regeringarna skall effektuera. När sedan dessa vackra tankar skall utföras i praktiken, finner vi att de nordiska länderna är självständiga enheter och att det inte alltid är så lätt att komma överens om de praktiska detaljerna. Reservanterna företräder en uppfattning om fördelningen av de professurer det här gäller som i hög grad överensstämmer med regeringens uppfattning. Men för oss är det väsentliga att vi får detta institut i sjön så snabbt som möjligt. Det är nämligen ett ganska kraftigt och betydelsefullt uttryck för det nordiska samarbetet. Vi har då fått lov att ta hänsyn till vad våra nordiska grannar har tyckt, tänkt och velat, och det är denna produkt som nu föreligger för riksdagen. Att nu ta upp en ny förhandling med de nordiska grannländerna skulle a) leda till att institutet blev försenat och b) säkerligen inte innebära någon förändring i sakfrågan för det fall att vi verkligen önskar få ett sådant här institut till stånd.

Herr talman! Statsrådet Palme begagnade tillfället till att tala om att de synpunkter, som motionärerna har gett uttryck åt i mycket hög grad överensstämmer med de synpunkter på detta ämne som regeringen har haft, men sedan tillade statsrådet att det är en kompromissprodukt som man här haft att redovisa för Sveriges riksdag. Jag kan mycket väl förstå att vi i det nordiska samarbetet mycket ofta får tänka oss att det blir fråga om kompromissprodukter — jag har ingen invändning mot det. Men liksom statsrådet Palme har frihet att på regeringens vägnar i denna talarstol nu deklarera att han inte är helt nöjd, och eftersom statsrådet har framlagt denna proposition för riksdagen för att höra riksdagens mening innan det formella avtalet slutes, menar jag att han själv har dokumenterat att riksdagen har rätt att ge uttryck åt hur den helst hade velat se detta problem löst. Såvitt jag har fattat reservationen rätt, har reservanterna där sagt att om det ännu fem minuter i tolv finns en möjlighet att göra det hela annorlunda, ser vi helst att så sker. Men eftersom det är angeläget att detta institut kommer i gång får vi om de nordiska länderna i övrigt inte vill acceptera vad vi föreslagit, ta förslaget med dess nuva rande utseende. Eftersom regeringen och regeringsledamöterna har rättighet att ge uttryck för hur de helst hade velat ha det borde det vara självklart att riksdagen, när ärendet underställes riksdagen för prövning, också får ge uttryck för hur den helst hade velat ha det.

Herr talman! Det var herr Anderssons synpunkter som ger mig anledning att ånyo säga några ord. Jag vill säga att ingen av reservanterna har ifrågasatt de gemensamma nordiska strävandena att komma överens i denna fråga och att avtalet innehåller vissa bestämmelser. Men vi vill ändå hävda att man, innan man tar avtalet, bör pröva om det finns förutsättningar för en annan inriktning av denna utbildning. På den punkten är det väl bara en fråga om fördelningen tills vidare av antalet professurer. För Övrigt skriver på sidan 17 i propositionen departementschefen: »Samtidigt är jag medveten om att sådana områdena som regional och kommunal ekonomi samt miljöoch landskapsplanering bör uppmärksammas i utbildningen. Tills vidare bör — såsom kommittén föreslagit — speciallärare ombesörja utbildningen i berörda ämnen.» Reservanterna vill ha den motsatta ordningen. När herr Axel Andersson säger att anknytningen till tekniska högskolan skulle vara olämplig, vill jag nämna att vi i vår motion hänvisar till riksdagens beslut om samhällsbyggnadsutbildningen vid högskolan som ett starkt motiv för den. Dessutom har den inom universitetskanslersämbetet nyligen utförda utredningen skapat ytterligare skäl för detta alternativ.

Herr talman! Det gäller att inte bevisa för mycket herr Axel Andersson, det kan bli besvärligt. Herr Andersson tar upp frågan om institutets eventuella förläggning till tekniska högskolan, som inte berörs i reservationen över huvud taget. Då han å ena sidan säger att de tunga remissinstanserna har förordat förläggning till tekniska högskolan och att vi skulle göra så om vi själva fick bestämma, och å andra sidan argumenterar mot att institutet förläggs dit, så går det inte ihop. Beträffande sakfrågan i reservationen är det väl alldeles riktigt som statsrådet Palme har sagt. Reservanter, regering och, skulle jag tänka mig, en klar majoritet i riksdagen har en gemensam uppfattning i denna fråga. Det väsentliga är: Skall riksdagen som en rekommendation till regeringen här över huvud taget få säga vad den tänker och tycker. Det anser vi reservanter, och det borde riksdagen i sin helhet finna riktigt. Det är också därför vi har avgivit denna reservation. Sedan är det väl inte statsrådet Palmes mening att knuffa institutet för samhällsplanering i sjön. Jag förmodar att han skall ha det på land.
Herr talman! Professuren i kommunikationsteknik bör gälla såväl landsom sjöförbindelser, herr Wallmark. Ingen betager riksdagen rätten att säga sin mening. Vi har framlagt denna proposition just för att riksdagen skall få säga sin mening. Den kan således fälla eller ta propositionen. Men samtidigt måste man inse sitt ansvar. Vill man att institutet skall komma till stånd den 1 juli i år på grundval av den överenskommelse som min företrädare efter oändligt långa förhandlingar med våra nordiska grannländer har kommit fram till? Man bör för övrigt inte överdriva skillnaden mellan t.ex en professur i kulturgeografi och en professur i ekonomisk geografi. De två områdena flyter i hög grad in i varandra. Vi skulle inte ha tid med en realför handling på nytt för att försöka få till stånd en ny överenskommelse med de andra nordiska regeringarna. Jag betecknar det dessutom som helt hopplöst. Därför vill vi få i gång detta institut, herr Wallmark, den 1 juli 1968. Då har tolvslaget redan förklingat.

Herr talman! Herr Högström påstod att reservanterna inte hade ifrågasatt de gemensamma nordiska strävandena. Jo, det tycker jag nog att reservanterna gör, därför att de gemensamma nordiska strävandena har i detta fall lett till en överenskommelse som reservanterna inte godkänner. De vill i stället lägga ensidiga svenska synpunkter på detta ärende. Då är det inte fråga om gemensamma nordiska strävanden, utan om separata svenska strävanden. Det är den stora skillnaden. Herr Wallmark sade att jag hade talat om anknytningen, som inte berörs i reservationen. Det är alldeles riktigt, men både herr Högström och herr Wallmark var ju uppe här och sade att man handlade fel när man inte följde motionärerna och anknöt institutet till tekniska högskolan i Stockholm. Jag har under behandlingen av detta ärende blivit övertygad om att ett bifall till vad reservanterna har anfört absolut måste leda till ett rätt långt uppskov. Jag förstår inte att det kan vara någonting att vinna med det. Jag har visserligen inte hört något uttalande därom från statsrådets sida, men det är väl ändå så att vad som här föreslås bara är en liten början. Visserligen ville statsrådet kasta institutet i sjön, men jag antar att han menar att vi skall betrakta förslaget som en skuta som nu skall sättas i sjön och att han hoppas att den skutan skall få alltmer vind i seglen och så småningom segla fram som en stolt fregatt på de nordiska farvattnen. Det är också min förhoppning att det skall bli en sådan utveckling. Vill man det, kan man inte följa reservanterna. Det tycker jag, herr Wallmark, skulle vara att ta sig vatten över huvudet — och det bör man ju inte göra.

Herr talman! Jag vill först helt kort instämma i vad herr Fälldin sade om regeringen och riksdagen. Herr Palme underströk ju — precis som jag visste att han skulle göra — att det inte gärna kan råda någon tvekan om den sidan av saken. Jag är glad att statsrådet Palme underströk att vi i sak egentligen är ganska överens om att det föreligger en överbetoning av den tekniska sidan och att samhällsvetenskapen bör ges ett större utrymme.

Säkert är väl inte heller att det behöver innebära en försening, i varje fall inte någon längre försening. Reservationen innebär inte att propositionen skulle fällas. Reservationen är ju synnerligen försiktigt formulerad och syftar bara till att ge Kungl. Maj:t ett bemyndigande att i möjligaste mån vid det slutliga avgörandet beträffande ifrågavarande professorstjänster ta skälig hänsyn till de synpunkter som har framförts i reservationen. Går inte det, får naturligtvis den träffade överenskommelsen träda i kraft.
Herr talman! Efter statsrådet Palmes senaste anförande skulle väl sakläget beträffande just denna proposition vara att det gäller att säga ja till varenda stavelse eller också säga nej, eftersom klockan inte bara är fem i tolv utan i praktiken redan tolv. Om det är sak läget tycker jag att riksdagen i samband med att propositionen lämnades borde ha underrättats om att Kungl. Maj:ts förslag i det avseendet skilde sig från andra propositioner. Jag anser att statsrådet i debatten onödigt har hårdragit att det skulle vara alldeles uteslutet att göra någon justering. Även om det kan vara uteslutet i det första skedet om man vill komma i gång den 1 juli, vore det på sin plats att riksdagen här uttalar sin mening. Eftersom reservationen fått den utformningen att statsrådet och regeringen har valmöjlighet, borde väl regeringen därmed ha fått den råg i ryggen, som regeringen uppenbarligen behöver för att i nästa steg låta institutet få den inriktning som vi motionärer önskar och som statsrådet i ett tidigare anförande anslutit sig till.
Herr talman! Debatten är intressant. Debatter brukar ju redovisa skilda ståndpunkter. Denna debatt visar snarast hur små skillnaderna är. För att enkelt illustrera detta vill jag säga att så fort vi får beslut och riksdagsskrivelse i detta ärende kommer vi att sätta i gång med alla förberedelser för institutet. Vi är redan ganska sent ute om institutet skall kunna börja redan den 1 juli i år. Professurerna skall utlysas, och hela den andra apparaturen skall sättas i gång. Skall vi nu sätta i gång en generaldiskussion om en ombenämning av professurerna, blir det oundvikligt att det hela skjuts framåt i tiden, och jag tror inte att möjligheterna att nå ett gynnsamt resultat blir särskilt stora. Det är där skillnaden ligger. Olyckor händer inte i något fall. Om det finns någon liten principfråga, så är det helt enkelt den att i alla våra vackra tankar om nordiskt samarbete tvingas vi — med god vilja — att i den praktiska hanteringen ta hänsyn till våra nordiska grannländers önskemål och synpunkter. Ofta ställs kraven på sådant hänsynstagande av många naturliga skäl särskilt högt på oss. Det har man gjort i det här fallet. Vi har dock inte gjort någon större uppoffring av våra synpunkter. Jag delar fru Wallentheims förhoppning att detta institut skall kunna utvidgas och få en allsidig öppenhet mot hela samhällsplaneringens område och därmed kunna spela en betydelsefull roll vare sig det blir en stolt fregatt eller något annat. När vi nu skall göra detta tillsammans med våra nordiska grannar tycker jag inte att vi skall trassla i startögonblicket.

Herr talman! De motioner som herr Elmstedt och jag jämte flera centerpartister har väckt angående skatt på utlandsresor och som ligger till grund för bevillningsutskottets betänkande nr 13 avser inte att diskriminera svenska medborgares resor till utländsk ort. Vad vi vänder oss emot är det förhållandet att den nuvarande ordningen för konsumtionsbeskattning innebär en orättvisa mot de människor som tvingas använda hela sin inkomst till det allra nödvändigaste, till mat och kläder. De människor som har en så pass hög inkomst att de kan företaga utlandsresor — och det är trots allt en begränsad del av det svenska folket — undgår beskattning av den konsumtion som resan representerar. Den som väljer att semestra på någon av våra inländska turistorter drabbas av omsen till och med när och om vederbörande sover. Huvudskälet till att motionerna har väckts är sålunda vår uppfattning, att en större rättvisa borde vara möjlig att uppnå. Vi menar att skattepolitiken måste ha ett starkt solidaritetsdrag och syfta till en inkomstutjämning i samhället. Gynnandet av en viss form av konsumtion — i detta fall en mycket exklusiv sådan — måste av många små inkomsttagare uppfattas såsom direkt stridande mot rättvisekravet och därmed bli någonting av en utmaning. Ett annat skäl till vårt förslag är den inverkan på vår valutabalans som gällande ordning medför. Nettoutflödet av svensk resevaluta beräknas till cirka 900 miljoner kronor under år 1967. Vi anser att även detta, för vår valutapolitik dystra faktum, borde uppmärksammas. Ett tredje skäl anser vi vara den sämre ställning som nuvarande system försätter vår egen svenska turistnäring i. Det av oss förordade förslaget skulle underlätta en konkurrens på mera likvärdiga villkor. Detta är, tycker vi, önskvärt också därför att många av våra s.k. glesbygdsområden redan är i färd med att för överlevandets egen skull satsa betydande belopp för en utbyggnad av turistnäringen. Bevillningsutskottets majoritet har i sin motivering för avslag på motionerna helt förbigått rättviseaspekten på frågan. Utskottet vill inte bestrida vad i motionerna anförts angående valutafrågorna men framhåller att läget knappast är så allvarligt som vi motionärer hävdar.

Utskottet avfärdar sedan motionerna på tekniska grunder. Man anför att det i USA lagts fram ett förslag om reseskatt som där har väckt kraftig kritik. Vad detta kan ha att göra med den svenska riksdagens ställningstagande vet inte jag. Ett liknande system torde — återigen torde! — enligt utskottets mening vara synnerligen svårt att tilllämpa på svenska förhållanden. Utskottet anser att det för närvarande saknas praktiska förutsättningar för att »med rimliga krav på rättvisa och kontroll införa en generell resebeskattning». Det är det första klara konstaterandet i betänkandet, men det är ett konstaterande grundat på ett icke ringa antal »torde». Den reservation av herrar Vigelsbo och Eriksson i Bäckmora som fogats till betänkandet ansluter sig till motionskravet, och reservanterna har så pass stort förtroende för Kungl. Maj:t att de anser det värt att i skrivelse hemställa om utredning och förslag. Herr talman! Jag vill visa ett liknande förtroende, och därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafssons med patos framförda omtankar om de små inkomsttagarna i samhället är säkert riktiga. I vissa sammanhang finns det all anledning att instämma i vad han sagt om att det är angeläget att vi har en så rättvis beskattning som man över huvud taget kan uppnå. Jag vill mycket starkt understryka den synpunkt som herr Gustafsson i det avseendet varit inne på. Men när det gäller den speciella frågan om en turistskatt på utlandsresor är saken inte så enkel som motionärerna och reservanterna vill göra gällande. Vad man vill komma åt är att utlandsresenärerna går fria från konsumtionsskatt här i landet i och med att de semestrar utomlands. Såvitt jag förstår vill man väl då se utlandsresorna som någonting lyxbetonat. Denna fråga har ju tidigare varit föremål för riksdagens behandling, och då det gäller den rent ekonomiska, fiskala delen har finansminister Sträng för sin del i ett interpellationsvar 1966 betackat sig för motionärernas hjälp. När det sägs att utlandsresenärerna kommer ifrån konsumtionsskatten här i Sverige så beror detta i viss mån på vart vederbörande reser — de drabbas i alla fall av konsumtionsskatt i andra länder, Vissa turistländer har ju sitt skattesystem så upplagt att nästan all skatt tas ut via konsumtionen eller genom indirekt beskattning. Där drabbas utlandsresenären av den beskattningen och får vidkännas belastningen, även om den svenska omsen eller den framtida momsen inte får någonting med i sammanhanget. Men det enligt bevillningsutskottets mening allvarliga är att någon ordentlig kontroll synes vara nästan omöjlig att åstadkomma. Inför man en skatt på utlandsturismen skulle turisterna ganska snart lära sig att köpa sina resor i något annat land. Skall det bli någon effekt, fordras, herr Gustafsson, för det första en nordisk överenskommelse på området. Skulle vi isolerat införa en sådan skatt, kommer de svenska turisterna bara att åka till Köpenhamn och där köpa sina utlandsresor i fortsättningen för att undgå denna svenska beskattning. Och skulle man komma överens på nordisk basis om en skatt på utlandsresor, kommer turisterna kanske i fortsättningen att åka till Tyskland och köpa sina resor där. I det fallet har vi ju passkontrollen, men mellan de nordiska länderna är kontrollen i realiteten omöjlig eftersom vi inte har några passbestämmelser mellan exempelvis Sverige och Danmark. Och jag föreställer mig att motionärerna inte är ute efter att återinföra passbestämmelser mellan de nordiska länderna för att en kontroll på detta område skall bli möjlig. Svårigheten är alltså, såvitt utskottet kan se, att i dagens läge åstadkomma en ordentlig kontrollapparat. Utlandsresor är ju heller ingenting nytt under solen, herr Gustafsson. Svenskar har farit utomlands ända sedan vikingarnas dagar; då kanske på resor som vi numera i någon mån har anledning att skämmas över. Men turistresor till utlandet har ju förekommit sedan mycket länge. Tidigare var det en ekonomiskt privilegierad grupp som hade möjlighet att resa utomlands, och då höjdes inga krav från centerpartiet på en beskattning av utlandsturismen., Numera har ju utlandsresorna blivit nära nog var mans egendom — allt fler och fler reser utomlands. När alltså vanligt folk börjar kunna söka sig utomlands för att få rekreation, tror jag att det skulle vara föga populärt att klämma till med en turistskatt på utlandsresor. Då skulle man genast möta resonemanget att när vi får råd att resa utomlands, ja, då skall man beskatta oss. Så länge problemen när det gäller vår valutareserv och betalningsbalans inte är större än för närvarande, finner bevillningsutskottet ingen anledning att tillstyrka motionerna, utan jag yrkar bifall till vad bevillningsutskottet hemställt i sitt betänkande nr 13.
Herr talman! När utskottets ärade talesman herr Paul Jansson började sitt anförande trodde jag att vi skulle få uppleva en sensation ungefär lika stor som den vi upplevde för en stund sedan när herr Axel Andersson och statsrådet Palme befann sig på samma linje. Men tyvärr slutade herr Paul Jansson med att i alla fall yrka bifall till utskottets hemställan. Det där med patos, herr Jansson, tror jag vi kan låta vara. Herr Jansson talar om en rättvis beskattning. Jag menar att omsättningsskatten till sin natur, utan de korrektionsmedel som man är tvungen att införa för att kompensera vissa grupper, icke är en rättvis beskattning. Det tror jag att herr Jansson och jag är eniga om. Jag har inte försökt att föra in något lyxresonemang i den här frågan. Jag sade att en del av utlandsresorna är exklusiva resor, och det står jag för. Jag tror inte att herr Jansson vill göra gällande att en familj, som behöver alla sina slantar för att köpa mat och kläder, uppfattar andras utlandsresor på det objektiva sätt som herr Jansson kan göra; man kan inte fordra det. Jag skulle vilja fråga bevillningsutskottets representanter vilka utredningar som visar att det skulle vara så omöjligt som utskottet säger att ordna den här saken. Såvitt jag kan förstå har några sådana utredningar inte gjorts. Bevillningsutskottet har här slagit fast en linje som man redan år 1966 var på det klara med, nämligen att det bara inte går att tekniskt lösa denna skattefråga. Det brukar ju dock förekomma att det inom departementen sätts till arbetsgrupper och utredningar. Skulle det inte vara skäl i att denna fråga fick komma till Kungl. Maj:ts kansli? Jag tycker att herr Jansson skulle ha varit mycket glad över något sådant, eftersom han i inledningen av sitt anförande sade att vi är helt överens när det gäller motiveringen. Till slut vill jag till herr Jansson säga Om skatt på utlandsresor att jämförelsen med vikingafärderna kanske haltar en smula. Vi hade inte oms på den tiden.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att jag är överens med herr Gustafsson 1 kravet på rättvisa i beskattningen så långt detta är möjligt. Nu säger herr Gustafsson att omsättningsskatten är en orättvis skatt. Jag har inte hört herr Gustafsson på senare tid yrka att vi skall avskaffa den. Vi har infört den indirekta beskattningen och kommer väl att gå vidare på den vägen, såvitt jag förstår genom att i framtiden ta ett förslag om moms, en omsättningsskatt i en annan form. När herr Gustafsson talar om de exklusiva resorna tycker jag att det är att ta till litet grand i överkant. Jag kan inte finna att det är en exklusiv resa om en metallarbetare tar barn och blomma med sig och reser till Italien — till Riva del Sole eller någon annanstans och ligger där i fjorton dagar och får rekreation under sin semester, Jag har mycket svårt att finna att det är något exklusivt i detta. Jag tycker att motionärerna i detta fall är ute en smula i ogjort väder. Jag har redan pekat på de svårigheter som otvivelaktigt finns då det gäller att utöva kontroll i detta fall och att få till stånd ett effektivt system. Herr Gustafsson nämnde inledningsvis vissa förpliktelser gentemot OECD och den internationella valutafonden. Dessa förpliktelser kan vi inte utan vidare springa ifrån. Herr Gustafsson undrar varför utskottet tar upp som exempel ett förslag som nyligen har framförts i USA och som avser att begränsa utlandsresorna, framför allt valutautflödet, och varför utskottet betonar att det har mötts av kritik. Det är bara ett konstaterande från utskottets sida. Jag förstår inte varför det inte skulle vara rätt av utskottet att säga detta. Men faktum kvarstår, herr Gustafsson. Även om vi har den uppfattningen att man bör låta de människor som reser utomlands få vidkännas något av vår omsättningsskatt här hemma genom en skatt på turistresor, så blir kontrollen nära nog omöjlig, i varje fall så länge vi har passfrihet mellan de nordiska länderna. Jag vidhåller mitt yrkande, herr talman.
Herr talman! Jag har sagt att omsättningsskatten är orättvis utan de korrektioner som man är tvingad att göra när det gäller speciellt barnfamiljer och äldre. Precis så formulerade jag det. Jag trodde att vi var ense om detta. Men jag skall kanske tolka herr Janssons uttalande så att omsättningsskatten är en fullständigt rättvis skatteform utan dessa korrektionsåtgärder. Eftersom bevillningsutskottets betänkande dock grundar sig på, som jag sade, ett antal »torde» och även på en hel del övrigt tyckande, kanske det inte hade varit ur vägen att Kungl. Maj:ts kansli hade fått se på denna fråga. Det är ju inte så lång väg till kanslihuset, och en skrivelse från riksdagen skulle rätt snabbt komma fram. Jag tror att den skulle kunna ge någonting, och därför vidhåller jag yrkandet om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skall inte mycket mer förlänga denna debatt. Men jag vill säga till herr Nils-Eric Gustafsson att vi naturligtvis är överens om att göra korrigeringar om man har en omsättningsskatt som hårt drabbar barnfamiljer och vissa andra grupper. Men att använda detta som ett starkt argument för att komma åt utlandsturismen är inte riktigt bärande. Jag anförde tidigare att det ändå sker en viss korrigering beroende på vart dessa människor reser. Reser man t.ex. till öststaterna, vilket många gör i dag, drabbas man där av en betydande omsättningsskatt. I dessa länder tar det allmänna ju ut huvuddelen av sina skatteinkomster på detta sätt. Det är visserligen ingen svensk omsättningsskatt, men den skall ju, på samma sätt som herr Gustafsson efterlyser, vara ett korrigeringsinstrument. Vi kan naturligtvis inte ge oss dit och bära upp den omsättningsskatten. Jag vidhåller att problematiken är så bekymmersam då det gäller kontrollen att det i dag inte finns någon lösning på problemet.

Herr talman! Genom lottning har den meningsgrupp jag representerar kommit i minoritet, och det är inte ovanligt att så sker när lotten avgör. Ärendet som vi behandlar är av sådan karaktär att vi diskuterat det många gång er, och min mening är ingalunda att vi här skall ta upp en stor debatt. Jag hänvisar till vad majoriteten skriver i utskottets betänkande nederst på sidan 8 och på sidan 9, där man talar om att man vet att det kommer ett förslag från en utredning redan i vår. Det är alltså majoriteten som säger detta. Men majoriteten slutar ändå med ett yrkande i klämmen där man säger att man skall överlämna till denna kommitté att ytterligare se på frågan. Det kan knappast bringa någon fortgång i arbetet om det kommer ytterligare framställningar till den kommitté som inom en nära framtid skall avge sitt utlåtande. Det är detta som har gjort att vi inte kunnat biträda majoritetens förslag utan har framfört en reservation på den punkten. Jag hemställer om bifall till densamma med den motivering som jag ofta brukar använda, nämligen att man inte i tid och otid skall skriva till Kungl. Maj:t och hemställa om utredningar.

Herr talman! Bevillningsutskottets ärade ordförande herr John Ericsson och jag har bytt roller i detta sammanhang. Jag skall tillåta mig att tala för utskottet. Herr John Ericsson brukar annars ofta i denna kammare anföra att skattelagstiftningens avskrivningsregler är förmånliga, och jag brukar härpå replikera att det är rätt. De är förmånliga — dock med ett undantag, nämligen avskrivningar på fastigheter — de är direkt oförmånliga. Det är av den orsaken som vi på oppositionssidan gång efter annan har fört fram yrkandet om förmånligare avskrivningsregler. Frågan har länge varit under utredning i ett större sammanhang, men under tiden har vi haft olägenheterna med de nuvarande reglerna. Otåligheten har blivit allt större — det kan man inte bortse från. Det gläder oss att förslag om nya regler mycket snart — redan i vår — kommer att framläggas, och det är med hänsyn härtill som bevillningsutskottet har formulerat sin hemställan så att utskottet yrkar att proposition i ämnet framlägges till 1969 års riksdag. Vi vill gärna göra denna hemställan till Kungl. Maj:t. Frågan brådskar enligt min mening med hänsyn till de allt större byggnadskostnaderna och den kortare livslängden på kommersiella lokaler för industri, hantverk och handel samt för jordbrukets byggnader. Detta gör att det är angeläget att frågan snabbt får en tillfredsställande lösning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sedan några år gäller för enoch tvåfamiljsfastigheter en schablonmetod vid taxering. Såsom intäkt av fastigheten skall deklareras ett belopp med stigande procentsats för ökande taxeringsvärde. Härifrån får dras av räntor och tomträttsavgifter. Härutöver får, om ägaren varit mantalsskriven på fastigheten under deklarationsperioden, göras ett avdrag av 209 kronor för helt år. Nu förhåller det sig så att många av dessa fastigheter är av gammalt datum och därför fordrar ett avsevärt underhåll som inte kan inrymmas i schablonmetoden, som den nu är utformad. Motionärerna har därför yrkat att ett årligt avdrag på högst 2 000 kronor skulle medges. Vi högerrepresentanter, som avgivit ett särskilt yttrande till detta betänkande, är naturligtvis medvetna om att övergången till schablonmetoden för dessa fastighetstyper var betingad av önskemålet att förenkla deklarationsoch taxeringsförfarandet. Läget har emellertid i viss mån förändrats därigenom att den procentsats som bestämmer intäkten av fastigheten gjorts progressiv. Detta betyder i sin tur att det inte med fog kan sägas att man genom detta förfarande tar hänsyn till kostnaderna för reparationsbehovet. Vi ställer i år inte något yrkande men ämnar återkomma, då vi kan presentera ett förfaringssätt som kan tillgodose motionärernas önskemål samtidigt som vi skall kunna bevara ett enkelt deklarationsoch taxeringsförfarande. Jag har, herr talman, inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

myndigheterna skulle ex officio pröva, huruvida särbeskattning leder till ett för de skattskyldiga fördelaktigare resultat än sambeskattningen. Nuvarande ordning kan nämligen leda till att många äkta makar blir alltför högt taxerade, därför att de har saknat möjligheter att tillvarata sin rätt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den reservation som är fogad till detta betänkande grundar sig på två motionspar, i vilka det hävdas att de handikappades speciella kostnader för inkomstens förvärvande skall få dras av i samband med taxeringen. Vi är väl alla medvetna om att handikapparbetet går ut på att genom rehabilitering försöka återföra de handikappade till ett förvärvsarbete och att samtidigt ge dem en känsla av att vara nyttiga individer i vårt samhälle, varigenom de skulle finna den gemenskap med andra människor som de naturligtvis är i stort behov av. De människor som är behäftade med handikapp får, trots de insatser som görs från samhället, vidkännas ganska stora merkostnader för att kunna försvara sina platser i det produktiva samhället. Detta innebär både ekonomiska och psykiska påfrestningar, och de befinner sig alltid i en sämre ekonomisk situation än alla andra i samma inkomstläge. Vi får också komma ihåg att dessa människor nästan alltid måste övervinna sig själva, därför att de inte bara känner sig annorlunda utan även betraktas som annorlunda av andra. Det är här som den psykiska påfrestningen kommer in i bilden. Det ligger därför både ekonomiska och psykologiska skäl bakom de tankegångar som kommit fram i motionerna, nämligen att man skall ge de handikappade rätt till avdrag för de speciella kostnader de har för intäkternas förvärvande. Principen är ju redan knäsatt, och det är väl bara att vidga tillämpningsområdet. Bidragstanken kan vara nödvändig i vissa fall, men för dem som har förvärvsarbete bör avdragsformen vara den rätta. Reservationen går emellertid ut på att handikapputredningen skall få i uppdrag att undersöka de handikappades skatteproblem. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservation A.

Herr talman! Jag instämmer gärna med herr Yngve Nilsson att de handikappade är en grupp som i mycket hög grad är beroende av samhällets stöd i olika former. Jag tror emellertid att stödet inte skall ges i den form som reservanterna och motionärerna föreslår, därför att de handikappade är, med hänsyn till deras olika grad av handikapp, på ett helt annat sätt hjälpta med att samhället sätter in sitt selektiva stöd. Den redovisning som utskottet gör såväl i recit som i sitt utlåtande visar också att samhället i form av både stat och kommun på ett mycket glädjande sätt ändå försöker hjälpa de handikappade i deras olika situationer. Med hänvisning till vad utskottet har anfört, både i fråga om sin redovisning av olika åtgärder som i sin principiella uppfattning, yrkar jag bifall till bevillningsutskottets betänkande.

19.30.

Herr talman! Detta ärende gäller en sak som vi har debatterat många gånger i kammaren, nämligen dubbelbeskattningen på aktiebolag. För att spara kammarens tid inskränker jag mig till att yrka bifall till reservation nr 1, av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Till detta betänkande är fogad en blank reservation av folkpartiets och centerpartiets utskottsledamöter. Med den vill vi markera att vi inte i alla delar kan ansluta oss till den motivering som anförts för utskottets avslagsyrkande. Vi kommer emellertid att rösta för det.

Herr talman! Med hänsyn till vad herr talmannen nyss anförde om önskvärdheten av att slutföra ärendenas behandling i kväll skall jag följa mina utskottsledamöters föredöme och yrkar bara bifall till utskottets hemställan.